Fru talman! Matilda Ernkrans har frågat mig om vilka mina skäl är för att Försäkringskassan inte ska ge ett personligt brev till den försäkrade som innehåller information om bland annat utbetalningsdatum. Ett tydligt serviceåtagande stärker tilltron till socialförsäkringen och dess administration genom att förutsägbarheten ökar. Medborgare och andra ska i förväg veta vad de kan förvänta sig av Försäkringskassan när de vänder sig dit i ett ärende. En del av Försäkringskassans uppdrag är att utveckla ett serviceåtagande och informera om det genom ordinarie informationskanaler, till exempel genom Internet eller servicetelefonen så som Försäkringskassan redan i dag informerar om förväntade handläggningstider. I uppdraget ligger också att ta fram rutiner för återkoppling till den försäkrade vid avvikelser från serviceåtagandet i handläggningen av enskilda ärenden.

Fru talman! Jag får börja med att tacka ministern för svaret på interpellationen, även om det inte är speciellt mycket till svar. Det kunde alla här höra. Det var ett mycket kort svar på en fråga som jag tycker är mycket angelägen. Jag ska sätta in det i ett lite vidare perspektiv. Hur kommer det sig, Cristina Husmark Pehrsson, att regeringen klarar av att sätta en halv miljon människor utanför a-kassan och att skapa Nordens sämsta a-kassa, som tvingar medelklassen att knacka på socialkontorets dörr, men inte klarar av att ge arbetslösa rätt och möjlighet till ett nytt jobb? Man sätter människor i passiva garantier, där ett fåtal procent får utbildning och praktik och där det stora flertalet får lära sig att skriva cv:n för jobb som inte finns. Hur kommer det sig, Cristina Husmark Pehrsson, att regeringen klarar av att sätta snäva tidsgränser, ta hårdare tag mot de sjuka och sätta sjuka människor sist i kön till Arbetsförmedlingen, men inte kan se till att rehabiliteringen kommer på plats? Hur kommer det sig, Cristina Husmark Pehrsson, att regeringen klarar av att låta föräldrar med sjuka barn få sänkt ersättning och dessutom tvingar småbarnsföräldrarna som enda grupp i Sverige att dubbelintyga för att få ut sin ersättning för vård av barn, men inte klarar av att rädda jobben i välfärden och se till att barnen inte drabbas av krisen? Hur kommer det sig, Cristina Husmark Pehrsson, att regeringen klarar av att spara 1 miljard på Försäkringskassan samtidigt som man gör en massiv omorganisation och inför nya sjukregler, VAB-intyg och jämställdhetsbonusar, men inte klarar av att ge det personliga servicekontrakt som ministern själv utlovade och förespeglade? Det skulle vara ett individuellt personligt servicekontrakt för den försäkrade. Den enskilde försäkrade skulle veta vad som förväntades av honom eller henne, men också vad Försäkringskassan förväntades göra för honom eller henne. Det kan gälla något så enkelt som vilken handläggare det är som handlägger just mitt ärende eller när jag kan förvänta mig att få mina pengar utbetalade. Hur kommer det sig, Cristina Husmark Pehrsson, att din förespegling om ett personligt servicekontrakt och serviceåtagande har blivit svepande formuleringar på hemsidor och att inte ens de är på plats? Det är det min interpellation handlar om. Kommer ministern att återgå till det hon lovade många oroliga människor: ett personligt serviceåtagande för mig, så att jag kan veta vad som gäller för just mig, när jag får ut mina pengar som jag har rätt till eller inte har rätt till och vem jag ska kontakta för att ställa frågor om just mitt ärende, mitt liv och min försörjning? Det var det Cristina Husmark Pehrsson stort och brett förespeglade och utlovade. När kommer det, Cristina Husmark Pehrsson?

Fru talman! Interpellanten Matilda Ernkrans undran om statsrådet ska tillse att Försäkringskassan förmedlar ett personligt brev till den försäkrade med information innehållande bland annat uppgifter om utbetalningsdatum i det enskilda fallet förtjänar trots allt en kort historiebeskrivning av hur de problem har uppstått som alliansregeringen nu har att hantera. År 2005 beslutade den socialdemokratiska regeringen med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet att Riksförsäkringsverket och de 21 allmänna försäkringskassorna skulle slås ihop till en myndighet, Försäkringskassan. Denna gigantiska organisatoriska förändring gick inte så friktionsfritt som man hade trott. Den nytillträdda alliansregeringen fick ärva ett problem som de rödgröna hade sjösatt och tillförde drygt 1,2 miljarder kronor för att underlätta omställningen. Därefter har ytterligare ekonomiska tillskott kommit från staten. Fru talman! En ny regering har inte bara att städa upp efter den tidigare regeringen. Det gällde inte minst när väljarna hösten 2006 valt att byta ut långvarigt styrande socialister mot en enig borgerlig allians som hade kloka förslag på åtgärder för att komma till rätta med bland annat de orimligt stora ohälsotal och förtidspensioneringar som förelåg i kölvattnet av de rödgrönas regerande. Detta bristande ansvar under lång tid i regeringsställning för interpellantens parti, Socialdemokraterna, utsatte hela socialförsäkringssystemets långsiktiga hållbarhet för orimliga påfrestningar. Under stort gnäll och tandagnisslan från den nya oppositionen valde därför alliansregeringen den enda vettiga lösningen, att genomföra sunda reformer på sjukförsäkringsområdet, så att de som verkligen behöver dessa långsiktigt ska veta att de fungerar, medan alla de som ville och kunde arbeta i stället erbjöds möjligheter att gå från passivitet i utanförskap till en möjlighet att arbeta efter egen förmåga. Vid sidan av de aktiva åtgärderna för rehabilitering med en rehabiliteringsgaranti och möjligheter till provarbete med inkomster på upp till 40 000 kronor utan avdrag på pensionen har exempelvis nästan en halv miljon förtidspensionärer, inlåsta i sjukförsäkring som enda trygga inkomst, sedan årsskiftet i mån av kraft och möjlighet erbjudits att lämna utanförskapet. Fru talman! Dessa två parallella processer, att bli ansvarig för Socialdemokraternas omorganisation av Försäkringskassan samtidigt som man genomförde nödvändiga reformer i själva sjukförsäkringssystemet, löste alliansregeringen genom att tillföra rikligt med statliga resurser till Försäkringskassan. Försäkringskassans ledning emellertid, under förra generaldirektören socialdemokraten Curt Malmborg, misskötte sin rapportering till såväl socialförsäkringsministern som Försäkringskassans socialdemokratiske styrelseordförande Erik Åsbrink så grovt att den senare kände sig föranlåten att offentligt rikta frän kritik mot partikamraten som också fick avgå. Mot denna bakgrund kan jag tycka att om det är någon som bör skicka ett personligt brev till landets 7,4 miljoner människor som omfattas av socialförsäkringen till en hisnande kostnad av nästan 450 miljarder per år för skattebetalarna är det den långa rad av socialdemokrater med olika tidigare ansvar för det som nu trots allt växer fram som den nya och alltmer fungerande Försäkringskassan.

Fru talman! Matilda Ernkrans vill att Försäkringskassan ska skicka brev. Man kan fundera på hur Matilda Ernkrans definierar ett brev. Hon förkastar informationen på Försäkringskassans hemsida som mindre effektiv än ett brev. Hon kallar det som står på hemsidan för svepande formuleringar. Men detta brev som Matilda Ernkrans vill ha skulle behöva innehålla så otroligt mycket information, eftersom hon begär upplysningar om handläggningstider, processer, tillgänglighet och allt möjligt. Många av sjukförsäkringens reformer är omöjliga att förklara kortfattat, så ett brev om allt detta skulle väl kräva 20 sidor. Det är nog i längsta laget för ett brev, eller hur? De brev som faktiskt har skickats ut från Försäkringskassan till försäkringstagarna hänvisar ändå till hemsidan för den som vill veta mer.
Fru talman! Jag svarade på Matilda Ernkrans fråga som var formulerad i interpellationen och inte på någon allmänpolitisk debatt. Den tror jag att vi får återkomma till. Matilda Ernkrans fråga är: Vad är ministerns skäl till att inte ge ett personligt brev till den försäkrade? Jag tänker fortsatt hålla mig till den frågan, och då vill jag säga att regeringen har gett Försäkringskassan ett uppdrag att utforma ett serviceåtagande. Det uppdraget gav vi för drygt någon månad sedan. Försäkringskassan arbetar med detta serviceåtagande. Det handlar om att Försäkringskassan har ungefär 50 ärendeslag, och man fattar 15 miljoner beslut varje år. Jag har förtroende för att Försäkringskassan kommer fram till och presenterar ett sådant serviceåtagande. Det arbetar de just nu med, så jag tycker inte att vi ska föregripa det. Jag vet i alla fall att i juni kommer det ett sådant serviceåtagande som bland annat gäller sjuk och föräldrapenningen. Jag tycker alltså inte att vi ska kritisera eller ha åsikten att Försäkringskassan inte har lyckats presentera något ännu, för de har detta uppdrag nu. I juni månad kommer det, så jag tror nog att Matilda Ernkrans kan lugna sig till dess och låta dem få genomföra det uppdrag de fått via regeringens beslut. Jag kan bara konstatera att när det gäller att få sin sjukpenning inom 30 dagar så får i dag 91 procent det. År 2005, när Matilda Ernkrans regering satt vid makten, fick 71 procent sjukpenningen utbetald inom 30 dagar. Då fanns inget serviceåtagande. Nu är det 91 procent, och trots det säger vi att vi ska ha ett serviceåtagande så att man kan känna inte bara vad man har att förvänta sig utan också få en återkoppling till Försäkringskassan. Vi nöjer oss inte med detta, utan vi tillsätter också en ny myndighet den 1 juli - en tillsynsmyndighet för socialförsäkringarna. Ni avvecklade tillsynen över de dåvarande försäkringskassorna, men ni skapade ingen ny tillsyn över socialförsäkringarna. Det har liksom varit en intern kontroll de här åren, och vi tycker att det är fel. Vi tycker att vi behöver en tillsyn över Försäkringskassan för att säkerställa rättssäkerheten för medborgarna och att organisationen är effektiv. Dessutom har jag bett Statskontoret komma med en rapport som handlar om medborgarperspektivet - vad medborgarna kan förvänta sig av rättssäkerhet mot Försäkringskassan. 15 miljoner brev tycker jag låter lite överdrivet. Jag litar på att Försäkringskassan kommer med en bra och riktig information, och det kommer de att göra med det snaraste. De har uppdraget nu.

Fru talman! Borgerliga ledamöter här i kammaren med ministern i spetsen försöker göra det här till en fråga som handlar om att Matilda Ernkrans ska lugna sig lite och att det verkar lite konstigt att skicka 15 miljoner personliga brev. Men om vi nu ska hålla oss till ämnet och frågan handlar det här inte om någonting som jag har sagt eller utlovat utan om vad ministern har förespeglat och utlovat. Vi kan väl dra oss till minnes hur debatten och stämningen var i början av det här året. Många människor var oerhört upprörda, för man hade fått vänta i månader på försenade utbetalningar. Man hade haft stora problem att få kontakt med sina handläggare på Försäkringskassan. JO riktade skarp kritik mot att man inte följde förvaltningslagen. Det talades om kris i Försäkringskassan, och socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson hade den 28 januari ett krismöte med Försäkringskassans ledning. Därefter gick ministern själv ut och sade att det här kommer jag att lösa! Jag ska ge Försäkringskassan i uppdrag att ordna ett serviceåtagande. Det är detta som ska inrättas, och det kommer att göra att människor kan känna sig trygga. Ministern gav själv bilden av att det skulle vara ett personligt brev, individuellt till varenda person som väntade på sina pengar. Man skulle få information om när utbetalningen kommer och om vem som handlägger ärendet. Nu står det klart att det blev ingenting av de här orden. Nu står det klart att det blir svepande formuleringar på en hemsida, och inte ens det finns ute i dag. Det handlar alltså inte om mig och att jag ska lugna mig eller att jag tycker att det är bra eller dåligt med 15 miljoner personliga brev. Det handlar om vad ministern förespeglar och utlovar, vad ministern försöker göra som ett sätt att lugna människor när vi hade den här stora debatten. Då tycker jag att det är på sin plats att man faktiskt också följer upp vad det blev av de vackra orden. Det blev väldigt lite. Det har inte ens blivit text på Försäkringskassans hemsida. Fortfarande kan Statskontoret konstatera att trots granskningen och kritiken får människor fortfarande inte veta vem som handlägger deras ärende. Det tycker jag är riktigt, riktigt dåligt.

Statskontoret säger att omorganisationen 2007-2008 kostade 700 miljoner - samma minskning som den borgerliga regeringen hade gjort på förvaltningsanslaget. Det är dags att ta ansvar för sina egna ord och sin egen politik!

Fru talman! Jo, den här interpellationsdebatten handlar visst om Matilda Ernkrans fråga till ministern. För mig är det också en fråga om prioriteringar i ministerns departement, nämligen om man ska göra precis vad ministern säger, förbättra tiden inom vilken alla socialförsäkringstagare har rätt att få sina medel från, som vi hörde, 71 procent till 91 procent inom 30 dagar eller om man ska ägna sig åt ett brevskrivande för att detta tillfredsställer Matilda Ernkrans mer. Det ska skrivas ett brev. Hon är inte intresserad av vad det står i brevet, bara att det är information om när man får pengarna. Hon är inte intresserad av att ministern och departementet arbetar intensivt på att förbättra möjligheten för dem som ska ha försäkringen att faktiskt få ta del av den. Allt detta går tillbaka till den socialdemokratiska regeringens oförmåga att ha en bättre ordning än den vi har i dag och som stadigt blir bättre. Fru talman! Det viktiga är att samtidigt har socialförsäkringsministern infriat ett vallöfte till svenska väljare, nämligen att se över socialförsäkringssystemet så att det börjar fungera och människor kommer från ett skrämmande utanförskap och får möjlighet till rehabilitering och rehabiliteringsgarantier för att komma i arbete. De kommer att kunna börja försörja sig själva parallellt med att de kan behålla sin försäkring. De går från utanförskap till innanförskap i arbetet. Det är den dubbla process som är konsekvensen av ett arbete som sker parallellt för att åtgärda problem som den socialdemokratiska regeringen försatte det här landet i när det gällde socialförsäkringssystemet likaväl som tillgängligheten. Så jag vidhåller, fru talman, att om det är någon som ska skicka ett brev till svenska medborgare ska det tas ur den socialdemokratiska partikassan och skickas av de ansvariga personerna på olika poster som har försummat att sköta sitt uppdrag, vare sig det är en generaldirektör eller någon som satt i en tidigare socialdemokratisk regering.

Fru talman! Jo, det handlar visst om Matilda Ernkrans. Det är Matilda Ernkrans som har tolkat ministern och förstått att det handlade om ett personligt brev. Vad ministern har pratat om är riktlinjer och ett serviceåtagande. Ministern har talat i de termer en minister har att tala i. Det är inte att gå in och detaljstyra i en självständig myndighets sätt att hantera informationen.
Fru talman! Vi kan vara helt överens om att det är riktigt och viktigt att människor får sin ersättning betald, får den i tid, får kontakt med en handläggare och vet vad som gäller. Det är därför som regeringen har beslutat att ge Försäkringskassan ett uppdrag att skriva, att formulera ett åtagande som människor kan läsa och ta del av. Om något inte skulle stämma, om det skulle bli fel, ska man också veta vad som gäller. Vi kan vara helt överens om det. Men det jag tycker är lite märkligt är att kritiken kommer just under tiden som Försäkringskassan arbetar och tar fram det här. Därför kan det inte finnas något på hemsidan just nu. I juni månad kommer åtagandet att presentera vad man kan förvänta sig med sjukpenningen och föräldrapenningen. Sedan kommer alla de andra 50 ärendeslagen också. Det jag tycker är lite märkvärdigt är att kritiken kommer för att vi gör detta. Sjukpenningen betalades bara ut i 71 procent för ett par år sedan när Matilda Ernkrans satt med i regeringsunderlaget. Då såg jag inget serviceåtagande. Den här regeringen tillsätter också en ny myndighet för att garantera rättssäkerheten för de enskilda människorna, så man vet vad man har att vänta sig. 185 personer fler anmälde till JO förra året än året dessförinnan. Det är klart att varenda anmälan är ett misstroendevotum, men vi ska också veta att det handlar om 185 personer. Vi vet att det är 60 miljoner utbetalningar. Jag beklagar de 185 extra. Jag beklagar de 500 som det är totalt. Vi ska vara väldigt tydliga. Jag har suttit i konstitutionsutskottet i dag. Jag har alla papper, fakta och allting här. Jag har just läst högt ur vad Statskontoret och Justitieombudsmannen säger när det gäller de alldeles för långa handläggningstiderna som var i somras. De finns inte nu, men de var i somras. Både Statskontoret och JO säger att det var organisationsförändringen som låg bakom de sena utbetalningarna i somras. Det är inte regeringen som säger det. Det är Statskontoret och Justitieombudsmannen som säger detta skriftligt. Det går att läsa i underlaget som kansliet på konstitutionsutskottet själva har tagit fram. Det är kris i Försäkringskassan, säger Matilda Ernkrans. Jag tycker att det är väldigt hårda ord. Det står i Matilda Ernkrans interpellation till mig: Det är kris i Försäkringskassan. Jag tycker inte det. Jag tycker att personalen gör ett ofantligt arbete. Man har jobbat väldigt hårt och har kommit till rätta med de långa handläggningstiderna. Försäkringskassan ser också fram emot att den nya myndigheten den 1 juli kommer på plats för att ytterligare stärka medborgarnas rättighet men också se till att det finns en effektivitet i organisationen. Serviceåtagandet är under inarbetande och kommer att presenteras. De första ärendeslagen kommer i juni månad.

Fru talman! Man kan välja. Man kan välja att organisera och finansiera Försäkringskassan så att den fungerar, så att folk får sina pengar i rätt tid. Men det väljer regeringen att inte göra. Ni väljer i stället kontrakt, serviceåtaganden, VAB-intyg och garantier. Det är inte jag eller vi socialdemokrater som vill ha garantier, VAB-intyg och kontrakt. Det är ni, den borgerliga regeringen, den borgerliga majoriteten i den här kammaren. Det är ministern som har valt att hantera Försäkringskassan och människors rätt till pengar på så sätt. Och inte ens det klarar ni av. När debatten var som störst förespeglade ministern att det här skulle vara ett personligt serviceåtagande, direkt riktat till varje enskild person. Det blev inte ens en text på en hemsida. Det ska komma, säger ministern. Då får man väl vänta och se. Men det handlar inte om det. Det handlade om att du sade att det skulle vara ett personligt serviceåtagande. Det är ni som har valt den vägen, inte jag eller vi socialdemokrater. Det här handlar om att ta ansvar för sin egen politik, för det man gör själv, inte om något annat. Det handlar om att ta ansvar för alla de människor som jobbar inom Försäkringskassan, som sliter varje dag för att se till att människor får rätt pengar i rätt tid. Och det handlar om de människor som är beroende av att de får sina pengar i rätt tid. Det handlar om legitimiteten i våra sociala försäkringar, i våra sociala trygghetsförsäkringar. Därför är den här frågan oerhört viktig.

Fru talman! Om jag läser innantill i Matilda Ernkrans interpellation till mig står det: Det är kris i Försäkringskassan. Jag bedömer inte att det är kris i Försäkringskassan. Jag ser att när det gäller utbetalningar av sjukpenning är man nu uppe i 91 procent. Det kanske ska vara ännu mer och ännu bättre, men det är ibland så att Försäkringskassan behöver ha in extra underlag från någon annan läkare. Det kan hända att man har skrivit fel. Men jag tror ändå att man kan komma högre. Därför är vi inte nöjda med 91 procent. Men jag är ofantligt mycket nöjdare än under den socialdemokratiska tiden när det var 71 procent. Då såg jag inget serviceåtagande. Serviceåtagandet kommer. Det är under arbete. Låt Försäkringskassan arbeta fram det! Jag tror att Försäkringskassan kan skriva ihop ett serviceåtagande som är långt mycket bättre än både det Matilda Ernkrans och jag kan prestera. Försäkringskassan är duktigare på detta. Sedan vill jag bara tala om att Försäkringskassan fick extra pengar. Det var 700 miljoner kronor 2007 och 250 miljoner 2008 - extra utöver budgeten. Det var 250 miljoner 2009. Man har fått extra pengar till den tillfälliga föräldrapenningen, till tandvården och till andra barn och familjeärendeslag. Man fick 600 miljoner kronor nu i tilläggsbudgeten i vårpropositionen, vi behandlar ytterligare 350 och vi diskuterar framåt. Jag kan konstatera att det 1,2 miljarder kronor mer till Försäkringskassan nu än när Matilda Ernkrans regering gjorde budgeten för framtiden.